Herr talman! Jag uttryckte mig så att skolledarutbildningen förmodligen skulle kunna komma i gång 1975. Det är min personliga uppfattning. Det var detta som gjorde att vi inte reserverade oss för vår motion. Jag tror att också herr Nordstrandh på nära håll hade kunnat göra sig underrättad om situationen. Med detta vill jag bara säga att vi ansåg det vara onödigt med en reservation, men vill herr Nordstrandh till varje pris ha en reservation måste han ju få det.

Herr talman! Gränsdragningsproblem har vi alltid och kommer alltid att ha vare sig vi bibehåller den nuvarande utbildningen av ämneslärarna eller höjer nivån på den. Detta faktum springer vi aldrig ifrån och det har inte i och för sig med det kvalitativa i utbildningen att göra. Till herr Larsson i Staffanstorp vill jag säga: Nu började reträtten så smått, och det föranleder mig att än en gång yrka bifall till vår reservation i punkten 8 för att ytterligare trycka på. Kanske då reträtten kan vändas i en offensiv.

Herr talman! Om herr Nordstrandh kan finna någon reträtt i mitt andra anförande så beundrar jag honom. Jag kan inte inse att det föreligger någon skillnad mellan mitt första anförande och det andra.

Herr talman! Jag skall be att få lämna en redovisning för bakgrunden till reservationen i detta utskottsbetänkande. Det är en lång rad av ärenden beträffande vilkas behandling utskottet här anhåller om kammarens medgivande till uppskov till höstsessionen. Något i ett sådant sammanhang ganska ovanligt har emellertid inträffat. Det har nämligen avgivits en reservation innebärande att utskottet inte skall anhålla om uppskov för de ärenden som redovisas under punkten 13 i betänkandet. Det rör sig om kravet på en allsidig och förutsättningslös översyn av den nu gällande jordförvärvslagen. Vi reservanter hade önskat att dessa viktiga frågor skulle kunna bli föremål för behandling redan i vår. Vi har funnit att det numera står alltmera klart att innehållet i jordförvärvslagen och dess tillämpning leder till så allvarliga konsekvenser för ägandeförhållandenas utveckling inom jordbruket i vårt land att lagen utan dröjsmål måste bli föremål för en allmän översyn. Därför har vi reserverat oss emot utskottets anhållan om uppskov på denna punkt. Å andra sidan vill jag här framhålla att vi reservanter anser det inte vara särskilt lämpligt att anordna röstning om formalia i detta sammanhang. Jag har med det anförda, herr talman, bara velat redovisa bakgrunden till reservationen.

Herr talman! I anslutning till herr Larssons i Borrby yttrande vill jag bara notera att motivet för utskottsmajoriteten att hemställa om uppskov med ärendena under punkten 13 till höstsessionen helt enkelt är att det för närvarande inom lantbruksstyrelsen pågår en översyn av denna lagstiftning. Vi har velat avvakta resultatet av denna översyn innan vi tar upp frågan i höst.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

Herr talman! Den övervägande delen av frågorna på bullerområdet är föremål för utredning och forskning. Detta gäller således allt som hör samman med trafikbuller och buller inom arbetsmiljön.

Låt mig mycket kort, herr talman, redovisa den hittillsvarande behandlingen av detta ärende. Första gången som en motion med krav på detta område avslogs förutsatte riksdagen att trafikbullerutredningen skulle klara dessa problem. Det blev snart klart att trafikbullerutredningen inte tog hand om denna fråga. Nästa gång förutsatte riksdagen att trafikbullerutredningen skulle på riksdagens begäran ta upp frågan. När det nu visat sig att trafikbullerutre dningen är i stort sett klar med sitt arbete men ändå inte har tagit upp denna fråga föreslår utskottsmajoriteten i sitt betänkande nr 12 iår, att naturvårdsverket skall ta upp spörsmålet. Motionärer och reservanter nöjer sig inte med dessa gång på gång vagt uttalade förväntningar. Av den anledningen har man följt upp motionsyrkandet med en reservation, som jag ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Med anledning av det förslag som herr Larsson i Borrby talade för vill jag nämna att frågor om bullerstörningar har varit föremål för riksdagens behandling vid flera tillfällen. Exempelvis framhöll ju 1971 års riksdag angelägenheten av en samlad prövning av hela bullerproblematiken, och då förklarades det att en möjlighet att åstadkomma en sådan prövning var att trafikbullerutredningen fick i uppdrag att behandla även sådana ännu inte reglerade bullerfrågor som inte hänförde sig till bl.a. trafikbuller. När det gäller s.k. industribuller och buller från byggarbetsplatser har, som det nämndes, naturvårdsverket i egenskap av tillsynsmyndighet enligt miljöskyddslagen att ge de riktlinjer och rekommendationer som behövs. Så sent som 1973 lämnade verket riktvärden för externt industribuller. Arbetet inom verket fortgår alltså, och ytterligare riktlinjer beräknas vara klara under 1974. Man får kanske räkna med att förslag föreligger redan till hösten. Nu finns det ju buller som är av ihållande karaktär och buller som är av övergående karaktär. Sådant buller som uppstår vid gatuarbeten och liknande är ju av mycket tillfällig karaktär och måste väl kunna räknas till sådant som man får finna sig i och överse med. Utskottsmajoriteten har ansett att det under sådana förhållanden inte finns anledning att vidta någon särskild åtgärd. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I dessa propositioner föreslår regeringen väsentliga uppräkningar av presstödet. Produktionsstödet uppräknas som bekant med 30 miljoner kronor. Tillsammantaget blir detta en höjning av presstödet med ca 58 procent. I det finns också samdistributionsrabatter och presslånemedel, och till det kommer även momsbefrielsen som ju är en väsentlig faktor. Det skall väl inte förvåna om en och annan i det här landet tycker att statsmakterna visar en osedvanligt stor generositet mot tidningsvärlden, och detta i en tid då många väsentliga projekt pockar på skattebetalarnas pengar. Vi är emellertid överens om att det behövs ett statligt stöd till pressen. Det är motiverat. Jag finner inledningsvis två väsentliga skäl till det. Man måste slå vakt om ett allsidigt utbud, eftersom tidningarna fortfarande är ett av våra främsta opinionsbildande organ. Det vill till att man har ett brett register så att det inte blir ensidighet i den opinionsbildningen. En fri opinionsbildning hör inte bara samman med en fri press utan också med en rikt differentierad press. Därom är vi helt överens. Det är över huvud taget inte bra med dålig ekonomi — inte heller för en tidning. Jag tänker då inte bara på chefredaktörens eventuella magsår utan också på tidningens standard. Med dålig ekonomi följer inte sällan frestelsen att slå in på en väg med mera lättsäljande men förvisso mindre meningsfullt gods, sensationsreportage och sådant. Det kan lätt bli en dålig tidning när ekonomin är dålig. Vi erinrar oss kanske den massmediadebatt som försiggick i TV i början av veckan och där det rådde en ganska allmän mening om att tidningarna behöver skärpa sig i olika avseenden. I den debatten var det riksdagsmän som framförde synpunkten att det inte alltid är så väl beställt med referaten från riksdagen. Läkare och jurister framförde snarlika synpunkter. Rätt många kunde nog känna igen sig själva och instämma i vad docenten Knut Haeger i Malmö sade — ungefär så här: När jag läser min tidning tar jag som regel allt för gott ända tills jag kommer till ett stycke som jag själv förstår mig på. Då ser jag plötsligt hur många fel det finns. Herr talman! Vi får hoppas att presstödet i någon mån inte bara slår vakt om tidningarnas fortbestånd utan också om sanningshalten. Vi är alla överens om att presstödet hittills har varit ett provisorium. Det tillkom ju 1971 hux flux utan några utredningar. Först till våren 1975 föreligger pressutredningens betänkande. Vi är också medvetna om att ett provisorium just i sin egenskap av provisorium är behäftat med ofullkomligheter. Därför blir det också orättvisor i medelstilldelningen till de olika tidningarna. Det finns ett särskilt yttrande till den del av pressutredningens förslag som gäller uppräkningen av produktionsbidraget med 30 miljoner kronor. Det yttrandet ger klart besked om att sådana orättvisor finns i det nuvarande systemet. Uppräkningen med 30 miljoner kronor ändrar inte stödets karaktär av provisorium. Såsom vi anför i reservationen 2 innebär denna uppräkning att de befintliga orättvisorna inte bara konserveras utan också accentueras. Uppräkningen bidrar till en snedvridning av konkurrensförhållandet. Ju större bidrag de bidragsberättigade tidningarna erhåller, desto svårare blir det för de övriga tidningarna att konkurrera. Nu säger man att det i nuvarande kärva kostnadsläge är mycket viktigt att bidragen räknas upp till de andratidningar som redan har det besvärligt på grund av att de är andratidningar. Men det kärva kostnadsläget drabbar även förstatidningar. Även de måste i framtiden tryckas på papper, vars pris har ökat med 20 procent.

En sådan blygsam skillnad i upplagestorlek kompenserar ju ingalunda ett uteblivet bidrag. I sammanhanget finns också motioner som talar om de s.k. ensamtidningarna, som har kommit utanför möjligheterna till bidrag. Dessa tidningar, typ Trelleborgs Allehanda, är visserligen ensamma på sin utgivningsort men får uppleva svår konkurrens från storstadstidningar. Med hänsyn till dessa svårigheter har det från vårt håll lagts en motion, 1974:1750, i syfte att mildra orättvisorna. Vi delar på de 30 miljonerna så att 16 miljoner reserveras för samdistributionsrabatter och 14 miljoner för ett ökat produktionsbidrag. Nu säger man från utskottets sida att det finns ingen anledning att öka samdistributionsrabatterna från 2 öre till 5, för man har redan lyckats få tidningarna att gå samman om distributionen. Men distributionen måste ju också ha blivit dyrare. Vi menar att förslaget om samdistributionsrabatter också representerar ett generellt bidrag. Det kommer ju alla tidningar till gagn. De tre regler som vi fastställde 1971 för presstödet blir på detta sätt uppmärksammade. Vi ville att presstödet skulle vara generellt. Det skulle inte innebära diskriminering av någon tidning för dess politiska färgs skull, och det skulle inte vara konkurrenssnedvridande. Här har vi alltså ett generellt tillskott i samdistributionsrabatterna som vi anser är väsentligt, och det kan bidra till att i någon mån mildra orättvisorna i det nuvarande systemet. Produktionsbidragsökningen låter vi alltså stanna vid 14 miljoner kronor och prutar följaktligen på de olika maximibeloppen, såsom framgår av motionen 1750. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen 2. Presstödsnämnden har också i år avslagit ansökan från tidningen Eesti Päavaleht, som fyra år i rad har ansökt om produktionsbidrag.

Man hänvisar till att pressutredningen kommer att behandla den här typen av tidningar, men detta har man väl inte full garanti för, eftersom det inte finns någonting nämnt därom i direktiven. Presstöd Nu säger utskottet om Eesti Päavaleht att den inte är en allmän nyhetstidning av andratidningens karaktär. Då måste man fråga sig: Vad är det i så fall för en tidning? Den har en upplaga på 2 600 exemplar. Det behövs bara 2 000 exemplar. Den utkommer två dagar i veckan, och det behövs bara att den utkommer en dag i veckan för att den skall vara bidragsberättigad. Den enda motivet måste vara att det är språket som är avgörande. Eller menar man att om det hade funnits en estnisk tidning som hade varit större och också utgivits på estniska språket så hade Eesti Päavaleht kunnat betraktas som en andratidning? Det är emellertid att märka att redan nu befinner sig Eesti Päavaleht i andratidningens situation. De balter som bor i Sverige och är svensktalande prenumererar också på svenska tidningar varför den estniska tidningen upplever ett mycket stort konkurrenstryck utifrån. Det är väl endast i undantagsfall som svenska medborgare med svenska som modersmål prenumererar på den estniska tidningen. Denna befinner sig alltså i ett alldeles särskilt konkurrensläge och är utsatt för ett tryck, som jag föreställer mig att få andra tidningar upplever. Eesti Päevaleht uppfyller alltså de kriterier som gäller för bidrag åt andratidning. Att den inte får sådant bidrag är en diskriminering som måste vara språkligt betingad. Det är ett bedrövligt faktum. Med tanke på våra tidigare förhållanden till den baltiska folkgruppen, vilka inte för oss i alla stycken har varit hedrande, tycker jag verkligen att det vore på sin plats att vi nu lät denna estniska tidning och därmed även den estniska folkgruppen få sin rätt i detta fall. Det betyder inte en extra generositet utan det vore endast en akt av rättfärdighet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall också till reservationen 1.
Herr talman! När presstödet infördes sade alla att det skulle vara ett provisorium. Det säger man fortfarande flera år senare. Det säger man också i dag när vi än en gång skall bygga på detta provisorium med en ökning av bidragen med 50 procent. Det är klart att ju större beloppen blir med det system vi har i dag, desto svårare blir det att ändra det systemet. Därför var det olyckligt att presstödet infördes utan någon som helst utredning som lade fast konstruktionen. Därför är det beklämmande att vi har kvar annonsskatten, som gröper ur inkomsterna för många tidningar och gör dem svagare. Därför är det i och för sig inte särskilt tilltalande att man bara plussar på 50 procent på alla belopp den här gången. Vi liberaler har visat på många vägar att genom generellt stöd allmänt förbättra pressens ekonomiska situation. Vi har också sagt att en skatt som direkt drabbar tidningar, som annonsskatten gör, är förkastlig. Men vi har också betonat att svagare tidningar ofta måste ha ett särskilt stöd för att överleva. Då skall det stödet ges i former som bygger på automatiskt verkande regler. Folkpartiet har för sin del försökt sammanfatta en liberal pressyn i partiprogrammet: ”Fria tidningar är omistliga i en demokrati. — — — Ekonomiskt starka tidningar blir i regel mer självständiga — mot statsmakter, ägare, annonsörer och organisationer. — — — Liberalismen slår vakt om tryckfrihetsförordningen som en av grundlagarna därför att den ökar skyddet för det tryckta ordet när påfrestningarna är stora.” På de principerna försöker vi bygga våra konkreta förslag. Nu sitter det alltså en pressutredning som enligt uppgift skall komma med förslag i april nästa år. Därför är det ganska poänglöst att här och nu lägga fram ett system som på punkt efter punkt bättre än dagens presstöd tillgodoser vissa grundläggande värderingar. Man får nöja sig med att mildra eller eliminera en del mycket påtagliga orättvisor och i övrigt bilda opinion för grundläggande reformer i samband med pressutredningens betänkande. Jag tänker nu bara ta upp en typ av orättvisa. Det är den som gäller veckotidningar, dvs. bl.a. sådana veckotidningar som presstödskungörelsen konstigt nog betraktar som dagstidningar. På åtminstonne fem sätt gör man skillnad mellan olika typer av veckotidningar här i landet. 1. Vissa veckotidningar behöver inte betala mervärdeskatt. Det måste andra veckotidningar göra. 2. Vissa veckotidningar måste betala 6 procent i annonsskatt på reklamintäkter över 3 miljoner kronor per år. De kommer i regel inte upp till det beloppet och behöver alltså inte betala annonsskatt. Andra veckotidningar måste betala 10 procent i annonsskatt. De har ofta reklamintäkter över 3 miljoner kronor per år och drabbas alltså av den här skatten. 3. Vissa veckotidningar har rätt till fördelaktiga lån ur pressens lånefond. Andra veckotidningar har inte rätt till sådant stöd. 4. Vissa veckotidningar får produktionsstöd på 200 000 kronor per år och skall nu enligt majoriteten få ett stöd på 300 000 kronor per år. Andra veckotidningar har inte den möjligheten. S. Vissa veckotidningar får del av den statliga annonseringen i form av s.k. samhällsinformation. Andra veckotidningar får inte del av sådana annonser. Det här är ytterligt godtyckliga regler som systematiskt diskriminerar vissa veckotidningar och systematiskt privilegierar andra veckotidningar. Framför allt är det ett stort antal veckotidningar som nu får 200 000 kronor per år och räknas som dagstidningar, vilka tillhör de allra mest gynnade. Dit hör centerns veckotidningar. Alla vet att de här 200 000 kronorna har utgått till den typen av veckotidningar för att centerpartiet 1971 skulle godta annonsskatten. Det var en kohandel, som inte var vacker men som nu har hållit i tre år. I år skall den här kohandeln byggas ut. Utskottet och regeringen vill öka bidraget till de här tidningarna till 300 000 kronor utan att man på något enda sätt uttalar sig för att bestämmelser som diskriminerar andra veckotidningar upphävs eller minskas. Det här är en väldigt stor subvention. Får jag ta ett konkret exempel: Nr 72 Gävle-Dalabygden. Gävle-Dalabygden är en centertidning som utkommer en gång per vecka. Dess upplaga är 2 200 exemplar, enligt uppgift från utskottets kansli. Det betyder att tidningen ges ut i sammanlagt ungefär 110 000 exemplar under ett år. Den skall nu få 300 000 kronor i Presstöd subvention. Det innebär att för varje tryckt exemplar av Gävle Dalabygden som säljs betalar staten ungefär 2 kronor 70 öre i bidrag. Lösnummerpriset är 75 öre. Statssubventionen är alltså tre fyra gånger större per tryckt exemplar än vad lösnummerpriset är. Det är en svindlande subvention i jämförelse med allt annat tidningsstöd här i landet. Den var mycket stor också hittills med 200 000 kronor i produktionsstöd. Men det är rent utmanande att bygga på det stödet samtidigt som man fortsätter att diskriminera andra veckotidningar. Jag vore tacksam att få veta av herr Boo, om han verkligen anser det rimligt att ge denna enormt höga subvention till exempelvis Gävle-Dalabygden samtidigt som man fortsätter diskrimineringen av en rad andra veckotidningar. Det här kan jämföras med situationen för en annan tidning med 2 600 exemplar i upplaga. Den kommer två gånger i veckan. Dess årsprenumeration för 1974 kostar 170 kronor. Den tidningens ekonomiska problem är utomordentligt stora. Den bygger sin utgivning i stor utsträckning på ideellt arbetande människor. Den får inget presstöd alls därför att den är skriven på estniska. Jag talar alltså om Eesti Päevaleht, Estniska Dagbladet, som förvägrats presstöd av presstödsnämndens majoritet och som konstitutionsutskottets majoritet — socialdemokrater och centerpartister — vägrar att hjälpa till presstöd med ändring av bestämmelserna eller med något klart uttalande. Förra året fick vi höra att det inte var för språkets skull som Estniska Dagbladet förvägras produktionsstöd som dagstidning, trots att massor av andra tidningar som utkommer hälften så ofta, en gång i veckan, får ett rejält produktionsstöd. Men det har aldrig klarlagts varför i så fall Estniska Dagbladet inte får något stöd. Den är en andratidning i den mening som presstödskungörelsen har på den här punkten. Den har en andratidnings svårigheter. Men Gävle-Dalabygden, som är en medlemstidning för centern, och en massa andra veckotidningar kallas dagstidningar och får stöd, medan Estniska Dagbladet, som kommer dubbelt så ofta, inte kallas dagstidning och inte får något stöd. Liksom förra året kan jag omöjligt förstå hur centerpartisterna, som sett till att deras egna tidningar får så mycket pengar, har mage att fortsätta att hindra Estniska Dagbladet att få produktionsstöd. Det upplevs av balterna här i landet som en kulturell diskriminering. Det är en skriande orättvisa, som genast bör upphävas. Här behöver vi inte vänta på några utredningar. Vi kan ta beslutet nu i dag här i riksdagen. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Vi har här till behandling två förslag från finansministern. I statsverkspropositionen föreslogs i stort sett oförändrade principer för produktionsbidrag och samdistributionsrabatt, samtidigt som försöksverksamheten med pressens lånefond förlängdes. Denna fond blev alltså även nästkommande budgetår tillgänglig för pressen enligt tidigare principer. Sedan har också under våren kommit en tilläggsproposition angående ökade produktionsbidrag till dagstidningar. Detta sammanhänger med att kostnadsutvecklingen för tidningar, speciellt på pappersområdet, är mycket alarmerande. Avsikten är alltså att bibehålla nuvarande presstruktur medan pressutredningen fortsätter sitt arbete. Det produktionsbidrag som infördes 1971 och senare har ökats i olika omgångar har ju varit framgångsrikt i det avseendet att det har — med ett beklagligt undantag — hindrat en fortsatt tidningsdöd. När finansministern uppmärksammades på dessa svårigheter som framför allt kostnadsökningarna för papperet innebar, gav han den sittande pressutredningen i uppdrag att sköta fördelningen av ytterligare 30 miljoner kronor i produktionsbidrag. De sammanlagda bidragen år 1973 för tidningar som kan tänkas få bidrag även år 1974 uppgick till 61,5 miljoner kronor. Redan i statsverkspropositionen förelåg en uppräkning av anslagen med 5,5 miljoner kronor. Den ram som utredningen skulle hålla sig inom var 97 miljoner kronor — 67 miljoner kronor enligt statsverkspropositionen och ytterligare 30 miljoner kronor enligt tilläggsdirektiven. Det innebär en ökning med 58 procent. Pressutredningen har starkt betonat att man här har tjänstgjort som ett beställningsskrädderi åt finansministern. Det förslag som presenterats — och som senare har accepterats av statsrådet — bygger på de existerande reglerna och presstödsnämndens beslut i vad gäller tolkningen av dem. Med den enkla metoden för fördelningen av pengarna har — det vill jag betona som en viktig sak — utredningen undgått att binda ris åt egen rygg inför det avslutande arbete som man står inför och som går ut på att göra en långsiktig bedömning och utvärdering av stödsystemet. Motiveringen till att man valt den här metoden med en automatisk uppräkning vid fördelningen av den utökade ramen för produktionsbidragen är att det för närvarande saknas underlag för en genomgripande översyn av det nuvarande systemet. Pressutredningen säger följande: ”Det nu framlagda förslaget kan således ej ses som en indikation på vad utredningens slutliga förslag kommer att innehålla.” Det är alltså viktigt att betona dess provisoriska karaktär. De avsteg som har gjorts från en renodlad automatik i uppräkningen har byggt på vissa delrapporter från de — det vågar jag säga — mycket ambitiöst upplagda undersökningarna och utlåtandena från utredningens ekonomiska experter. Det är i två fall som man har räknat upp bidraget med mer än 50 procent. Utredningen — och även finansministern — anser det motiverat med en mer än proportionell uppräkning av taken för storstädernas andratidningar, och all för utredningen tillgänglig information talar för behovet av sådan uppräkning.

Detta skulle bli följden om man lät dem få 7 500 kronor per ton utan inskränkningar. Det bör tilläggas att tidningar som Svenska Dagbladet och Arbetet har en central roll i samhällsdebatten genom både reportage och kommentarer. De lägger ner ett mycket förtjänstfullt arbete på rapportering från utrikes och inrikes händelser. Jag är förvånad över att moderaterna här gör en markering som enligt min mening innebär inte full uppskattning av den insatsen. Att det lägsta bidraget till sexdagarstidningar med en relativt liten upplaga årsvis sätts till 600 000 kronor är också väl motiverat, och här finns heller ingen reservation i utskottets betänkande. Jag övergår så till 17 § i presstödskungörelsen. Där föreslog ju pressutredningen ingen ändring i enlighet med det principiella resonemang som man förde. Jag vågar säga att inom pressutredningen har nog funnits känslan att 17 § inte ens kommer att överleva den granskning som skall ske när man har fått fram ytterligare material, och då vill man inte gärna lappa på det här just nu. Men även därvidlag gäller alltså att utredningen vill avvakta resultatet av de pågående undersökningarna. Jag vill också säga att presstödsutredningen ändå i skrivningen pekar fram mot vissa beslut i presstödsnämnden. Man pekar på att i Falun och Gävle har redan bidrag utgått även till förstatidningarna i en viss relation, och man utgår från att den relationen skall bibehållas. Det blir beroende av presstödsnämndens beslut, men man ser detta som naturligt, och i skrivningen indikeras att också ytterligare sådana fall kan uppkomma. Man vill inte uppträda med pekpinne i förhållande till presstödsnämnden, men man finner det naturligt att möjligheterna utnyttjas i enlighet med 17 8. I utskottet har man också tagit upp de s.k. ensamtidningarnas problem. Här finns vissa svårigheter. Det är känt att en del sådana tidningar har ekonomiska bekymmer trots att de inte är andratidningar i presstödskungörelsens nuvarande bemärkelse. Man har då tittat litet på möjligheterna att tillgodose dem med generella metoder. Häromåret kom det också ett uppslag i en motion av herr Carlshamre och herr Winberg. Den motionen visade dock, att om vi ändrade systemet och införde generella regler skulle ett mycket stort antal tidningar få bidrag, och det skulle bli en ytterligare kostnad på 25 miljoner kronor. Med generella regler finns det alltså där ingen lösning. I sitt betänkande erinrar emellertid utskottet om möjiligheten för presstödsnämnden att bevilja bidrag även till dagstidning som inte är andratidning, om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsområde är uppenbart att den har samma svårigheter som en andratidning. Utskottet erinrar också om att departementschefen vid beräkningen av anslagsbehovet för nästa budgetår har räknat med en viss marginal för de ytterligare tidningar som under år 1974 eventuellt kan anses berättigade till bidrag. Där finns det alltså en möjlighet att via 17 § i viss utsträckning fullfölja ansträngningarna att hålla tidningar vid liv på annat sätt än med dessa generella metoder. Som framgår av propositionen och av utskottets betänkande görs det också en undersökning av det existerande presstödets effekter på dagspressen i dess helhet. Ett urval tidningsföretag studeras ingående, och undersökningen bör inte endast kunna ge underlag för en utvärdering av presstödet utan också för en prognos rörande olika typer av pressföretag. Den expert som har hand om denna undersökning har gjort en kommentar till förslagets struktureffekter, och den kommentaren vill jag här gärna läsa upp med anledning av den kritik som har riktats mot förslaget och där man sagt att det skulle öka orättvisorna.

Bidragssystemets huvudsyfte — att vidmakthålla nuvarande presstruktur — bedöms inte bli ändrad genom det framlagda förslaget.” Det är en kompensation för kostnadsökningar som alltså har ett värde av ungefär samma slag som det tidigare systemet hade. Ända sedan konstitutionsutskottet första gången 1971 beslöt att tillstyrka införande av produktionsbidrag till andratidningarna har utskottet betonat dess provisoriska karaktär. Man kam alltså då fram till en parlamentarisk utredning under medverkan av experter. Under sådana förutsättningar har det varit lätt för konstitutionsutskottet att acceptera pressutredningens strävan att vid detta tillfälle göra så få ändringar som möjligt i provisoriet. Jag tolkade också herr Ahlmarks anförande så att han där hade samma uppfattning. Med nuvarande tidsplan har det också varit irrationellt att lappa på det gamla systemet. Om man då ser på de reservationer som avgivits till utskottets betänkande finner man att reservationen 1 bygger på ett missförstånd. I den reservationens att-sats föreslås att riksdagen ”ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört om ändringar i presstödskungörelsen ang. möjligheter för dagstidning som utkommer på annat språk än svenska att erhålla produktionsbidrag.” Jag vill då påpeka att redan 1973 års riksdag anslöt sig till uppfattningen att produktionsbidrag i princip kan utgå även till tidning som utkommer på annat språk än svenska. Kravet i denna att-sats har alltså tillgodosetts redan i konstitutionsutskottets betänkande föregående år. Bidrag har emellertid inte bedömts kunna utgå inom ramen för presstödskungörelsen därför att tidningen i fråga inte är att betrakta som bidragsberättigad andratidning i presstödskungörelsens mening. Det är viktigt att påpeka att det när det gäller Eesti Päevaleht inte rör sig om någon diskriminering av en icke-svenskspråkig tidning. Problemet får uppmärksammas i samband med pressutredningens övervägande beträffande en rad andra tidningars och tidskrifters problem. Det är många svenska tidningar som befinner sig i samma predikament som Eesti Päevaleht, nämligen att det nuvarande stödsystemet såsom det är upplagt inte har givit möjligheter till stöd. Däremot kommer detta att övervägas i pressutredningen, som efter en skrivelse till utredningen har beslutat att ta upp fallet senare. Enligt vad konstitutionsutskottet erfarit uppmärksammas denna fråga också i invandrarutredningen. Därför tror jag att man lika snabbt kommer till ett beslut till förmån för denna tidning genom att följa förslaget från konstitutionsutskottets majoritet som genom att skriva till Kungl. Maj:t och begära en ändring av kungörelsen på sådant sätt att den ansluter sig till vad som redan i dag är tillämpligt. I reservationen talas nämligen om möjligheter för dagstidning som utkommer på annat språk än svenska att erhålla produktionsbidrag. Sådana möjligheter existerar redan i dag. Utredningen har i sitt långsiktiga arbete behandlat också de frågor som rör veckotidningarna. Jag måste säga att jag i sak ställer mig mycket positiv till vad herr Ahlmark säger när det gäller tidskrifter. Det är väsentligt att pressutredningen tar upp dessa frågor. Den har också enligt sina direktiv rätt att göra det.

Jag vet att många tidskrifter i dag har ett mycket svårt läge. Därför finns det all anledning att ta seriöst på frågan om ett utbyggt tidskriftsstöd, att över huvud taget pröva tidskrifternas situation. Men jag vill inte gärna koppla den frågan till frågan om veckotidningar som sådana. Man måste tillämpa ett betydligt vidare tidskriftsbegrepp. Man kommer också där att få ta ställning till en rad gränsdragningar. Vi har i dag en mycket vildvuxen flora av tidskrifter. Den kontakt som utredningen tagit har gällt företrädare för tidskrifter på ideell grund. Jag anser att där finns mycket att göra när det gäller stöd. Reservationen 3 innehåller vidare ett konkret yrkande om nuvarande produktionsbidrag. Man vill bibehålla anslaget till veckotidningar av dagspresskaraktär oförändrat vid 200 000 kr. Utskottet anser att en höjning är motiverad, eftersom produktionsbidraget varit oförändrat sedan det infördes 1971. Det kan vara motiverat med en uppräkning på 100 000 kr med hänsyn till kostnadsutvecklingen sedan dess. Man skall komma ihåg att det här rör sig om tidningar som förut ofta har utkommit flera dagar i veckan men på grund av den utveckling som vi har haft har fått retirera till utgivning en dag i veckan. De fyller såsom veckotidningar en viktig funktion när det gäller den politiska opinionsbildningen, och jag vill gärna stödja den föreslagna uppräkningen från 200 000 kronor till 300 000 kronor. Utskottets majoritet står också bakom denna höjning. De frågor som tas upp i den stora reservationen 2 av moderaterna tycker jag inbjuder till en diskussion av hela presspolitiken i det svenska samhället. Jag skulle starkt vilja understryka att det statliga presstödet i dag är av både generell och selektiv karaktär. De åtgärder, herr Werner, som i dag har formen av generellt stöd är mycket omfattande. Det gäller samdistributionsrabatten, befrielsen från mervärdeskatt och reduceringen av reklamskatten. Det gäller också postverkets underskott för dagstidningsdistributionen, som får formen av ett generellt stöd till pressen. Moderaterna har alltså förbisett att det redan i dagens presspolitik finns ett betydande inslag av ett generellt stöd. Från den utgångspunkten innebär motionärernas förslag en mycket markant överföring av statliga bidrag från andratidningarna till förstatidningarna. Herr Werner talade om att det var stora belopp som i dag gick till pressen. Ja, men då bör man väl fördela dem på ett vettigt sätt. Förslaget om att ta 16 miljoner kronor av de 30 miljonerna till höjning av samdistributionsrabatten får mycket egendomliga konsekvenser. I Stockholm skulle Dagens Nyheter få 2 311 000 kronor mer, medan Svenska Dagbladet, Dagen och Ny Dag förlorar 2 062 000 kronor på detta förslag från moderaterna. Det kan ändå inte vara en rimlig uppläggning. I herr Werners egen hemstad får den stora och rika tidningen Sydsvenska Dagbladet 721 000 kronor mer, medan Arbetet och Skånska Dagbladet förlorar 2 492 000 kronor. Om man ser på annonsintäkterna — jag har en uppgift från något år sedan — har Sydsvenska Dagbladet ca 50 miljoner kronor i annonsintäkter mot ca 25 miljoner kronor för Arbetet. Då går moderaterna in och ger mer till den rika tidningen. Det tycker jag är slöseri med skattebetalarnas pengar — i all synnerhet som samdistributionsrabatten redan i dag har fått den effekt man eftersträvat, nämligen en kostnadsutjämning och prisutjämning inom distributionen. Man har också fått praktiskt taget alla företag att ansluta sig till denna samdistribution. Då skall man väl inte öka kostnaden för denna stimulansåtgärd genom att ta medel från produktionsbidraget. Jag tycker också att det var ganska anmärkningsvärt att moderaterna vill beröva viktiga tidningar, såsom Svenska Dagbladet och Arbetet, bidrag. Jag tycker själv att det skulle vara en enorm skada om vi i Stockholm bara skulle ha en enda tidning. Här gör verkligen produktionsbidraget stor nytta, och det har betygats från exempelvis Svenska Dagbladets sida.

Jag vill med detta yrka bifall till konstitutionsutskottets betänkande i samtliga delar.
Herr talman! Det var inte alls förvånande att herr Svensson i Eskilstuna tog itu med den här moderatmotionen — han kan ju inte se något gott i densamma. Jag försökte säga att den hade tillkommit för att i någon mån korrigera de orättvisor som vidlåder det nuvarande systemet. Han talade om hur vi berövar stora och väsentliga tidningar bidrag — och detta är naturligtvis beklagligt — men han glömde att vi begåvar inte bara Sydsvenska Dagbladet utan också andra tidningar, som verkligen kommit i kläm i dag, med bidragsmöjligheter då vi för över de 16 miljonerna till ett mera generellt stödsystem. Jag vet mycket väl att samdistributions rabatterna redan har fått en god effekt, men vi menar att om vi ökar på Presstöd från 2 öre till 5 öre, så ger vi på det sättet alla tidningar ytterligare en chans. När det gäller de tidningar som vi har talat om — förstatidningar med andratidningens svårigheter — får ju den gruppen tidningar med vårt system bidragsmöjligheter som de inte har i dag. Vi känner till de små belopp som är reserverade för tidningar som befinner sig bland de s.k. § 17-fallen, och vi vet att dessa är mycket restriktivt behandlade, men här kan de få bidrag. Jag tycker därför att om vårt förslag inte är fullkomligt, så är det i alla fall bättre än propositionens eftersom det ger större rättvisa och trappar ner orättvisorna — i varje fall i någon mån — tills vi, som jag hoppas, får ett bättre system på våren 1975. Det var visserligen intressant att höra herr Svenssons utläggning om Estniska Dagbladet, men där sades egentligen ingenting mer än att den tidningen inte var att betrakta som andratidning i presstödkungörelsens mening. Det vore därför intressant att få höra om herr Svensson kunde ge någon som helst antydan om vad han själv tycker om behandlingen av Estniska Dagbladet? Föreligger inte de kriterier som gäller för stöd just vad beträffar Estniska Dagbladet? Jag tycker nog att herr Svensson måste säga något om den saken — annars befästes ju tron på att det råder språklig diskriminering. Det hjälper inte att åberopa vad konstitutionsutskottet anförde 1973, eftersom det inte har fått någon genomslagskraft. Och varför har det inte fått det? Det måste ju ha någon orsak. Sedan, herr talman, vill jag passa på tillfället att yrka bifall till det förslag som gäller fasta bidrag med 200 000 kronor för endagstidningar av dagspresskaraktär. Jag tror att jag förbisåg att göra detta tidigare.
Herr talman! På en punkt skulle jag vilja fortsätta resonemanget med herr Svensson i Eskilstuna. Det gäller Estniska Dagbladet, där jag fortfarande inte förstår hans argumentering. Det är en tidning som utges i Stockholm och trycks i Eskilstuna. Den har en upplaga på ungefär 2 600 exemplar. Den kommer ut två gånger i veckan och har åtta—tolv sidor per nummer. Den har en utomordentligt ansträngd ekonomi och bygger i stor utsträckning på frivillig arbetskraft. Den är en ”allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär” i den mening som presstödkungörelsen använder orden och presstödsnämnden i andra sammanhang har tolkat dem. Om man med hjälp av tolk läser den här tidningen, försöker gå igenom den nummer för nummer, kommer man fram till att den mycket mer är av nyhetskaraktär än en hel rad av de veckotidningar som ges ut bl.a. av centern. Den är en andratidning på sin ort i presstödkungörelsens mening, därför att den har en mindre upplaga än en annan tidning. Då har, sade 1973 regeringsrådet Lundell som är ordförande i presstödsnämnden, majoriteten av nämnden anfört synpunkten ”att begreppet ”allmän nyhetstidning” förutsätter att alla svenskar kan ta del av innehållet i tidningen, dvs. den kommer ut på svenska språket”. Tidningar som inte kommer ut på svenska språket skulle alltså inte kunna få dessa pengar. Nu säger Olle Svensson att det inte alls är så — också tidningar som kommer ut på annat språk än svenska kan få produktionsstöd. Men varför i så fall inte ge det till Estniska Dagbladet? Varför inte visa att man menar allvar? Jo, säger då Olle Svensson, det är ingen andratidning i presstödkungörelsens mening. Vilken paragraf i presstödkungörelsen hänvisar Olle Svensson till då? I 138§, som väl är den relevanta paragrafen, står att produktionsstöd skall kunna ges till ”dagstidning, allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka och vars upplaga till övervägande del är abonnerad”. Andratidning är ”dagstidning som på sin utgivningsort har mindre upplaga än annan tidning”. Det stämmer precis på Estniska Dagbladet — om man inte menar att Estniska Dagbladet saknar konkurrens därför att det inte finns någon större tidning utgiven på estniska. Men då är det just språket som gör att Estniska Dagbladet inte får några pengar. Herr Svensson säger till slut att vi tittar på det här fallet i två utredningar, pressutredningen och invandrarutredningen. När man skulle ge 200 000 kronor till 30—40 veckotidningar behövde man ingen utredning och när man ökar till 300 000 kronor nu har man inte behövt någon särskild utredning. Däremot skall man vänta år efter år innan man ger stöd till Estniska Dagbladet. Detta anser balterna vara en kulturell diskriminering, herr Svensson. Vi liberaler håller med om det.
Herr talman! Den här debatten om Eesti Päevaleht förde vi också förra året. Jag vidhåller vad jag då sade. Det är mycket oklokt att i detta sammanhang ta upp en diskussion om en kulturell diskriminering, en diskriminering av en viss folkgrupp. Det är inte på grund av att tidningen utkommer på ett annat språk som den inte får bidrag, utan det är av det skälet att en Kungl. Maj:t underställd presstödsnämnd tolkar gällande bestämmelser så att bidrag inte skall utgå. Om man kallar det diskriminering, ja, då finns det en rad svenska tidningar som också har blivit diskriminerade. Bidrag skall inte utgå enligt herr Ahlmarks personliga tyckande, de skall utgå enligt nämndens tolkning av reglerna. Därför säger vi: Den här frågan måste lösas i annat sammanhang. Det pågår utredningar inom både pressutredningen och invandrarutredningen för att lösa problemet. Det är angeläget att stödja tidningen, men det är inte möjligt att stödja den enligt presstödkungörelsen. Ni säger i ert förslag att presstödkungörelsen bör ändras. Den tolkning av presstödkungörelsen som regeringsrådet Lundell gjorde inför konstitutionsutskottet förra året gäller även i år. Hans uppfattning var att Eesti Päevaleht kunde betecknas som en allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär men att tidningen inte är en sådan andratidning som kan stödjas enligt presstödkungörelsen.

Detta innebär att bidraget till Borås Tidning är större än bidraget till Presstöd Västgötademokraten. Det tycker jag är ganska tveksamt i nuläget. Herr Werner vill försämra relationerna ytterligare.
Herr talman! Det är ingen kulturell diskriminering, säger Olle Svensson. Presstödsnämnden har tolkat reglerna på det här viset, säger han, och då kan det ju inte vara fråga om någon diskriminering. Det är klart att det kan! Man kan naturligtvis tolka reglerna så att det i praktiken kommer att verka som en diskriminering av estniska språket. Man kan också skriva regler så att dessa i praktiken verkar som en diskriminering av estniska språket. Då upprepar Olle Svensson att det inte är språket som diskrimineras. Vi har visserligen fått höra av presstödsnämndens ordförande att majoriteten i nämnden har åberopat som ett skäl för avslag att tidningen trycks på estniska språket. Menar herr Svensson att så inte längre är fallet? Men vad åberopar man då? Jag har presstödkungörelsen här. I kungörelsen 13 8 definieras dagstidning på följande sätt: ”allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär, som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka och vars upplaga i huvudsak är abonnerad”. Stämmer inte detta på Estniska Dagbladet? Ja eller nej, Olle Svensson! Om andratidning står det: ”dagstidning som på sin utgivningsort har mindre upplaga än annan tidning”. Stämmer inte detta på Estniska Dagbladet? Ja eller nej! Om det stämmer på Estniska Dagbladet — vilket det enligt min mening uppenbarligen gör — så skall den tidningen ha samma stöd som andra tidningar som i regel bara utkommer en gång i veckan. Om tidningen inte får det stödet, måste det bero på att den är skriven på estniska. Då är det en kulturell diskriminering.
Herr talman! Jag efterlyser också en beslutsmotivering vad det gäller avslaget på ansökan från Estniska Dagbladet. Vi kräver numera, som herr Svensson i Eskilstuna vet, att till och med kungen i vissa lägen skall motivera sina beslut, och då skulle kanske också herr Svensson kunna göra det, eftersom herr Svensson sitter med i presstödsnämnden. Det vore värdefullt med en synpunkt som kastar ljus över detta, så att vi kan slippa debatten om den språkliga diskrimineringen. Vad gäller frågan om det generella stödet som vi driver i den moderata motionen så fortsätter herr Svensson att leta fram fall som passar in i hans debatt. Han tog nu som exempel Borås Tidning som är så dominant. Men det finns ju en rad andra förstatidningar ute i landet som bara har ett blygsamt försprång, som befinner sig i ett mycket beträngt läge — många gånger lika beträngt som andratidningens — men som inte kan få bidrag eftersom restriktiviteten när det gäller de fall som behandlas enligt 17 8 är mycket stor.

Herr talman! Jag har inte plockat fram några särskilt utvalda exempel för att ge en skev bild av hur det moderata förslaget skulle verka. Men eftersom herr Werner i Malmö anfört detta vill jag säga att varje höjning av samdistributionsrabatten huvudsakligen går till de största förstatidningarna i landet. 37,5 procent, dvs. över en tredjedel av varje höjning av samdistributionsrabatten, går till de tio största förstatidningarna i landet. Därmed har jag väl ändå klargjort karaktären av denna motion. Sedan vill jag säga, herr Werner, att jag inte tillhör presstödsnämnden, och jag har ingen anledning att här i riksdagen falla nämnden i ämbetet. Jag vill bara konstatera att riksdagen uttalat — och presstödsnämnden har att följa detta — att presstödkungörelsen inte kan tolkas på så sätt att det saknas möjlighet för dagstidning som utkommer på annat språk än svenska att erhålla produktionsbidrag. Andra skäl måste alltså ha bestämt presstödsnämndens inställning i den här frågan. Därför tycker jag att stödet till denna tidning, liksom till många angelägna tidningar som är svenskspråkiga, bör klaras på annat sätt. Därom pågår i dag överväganden i både invandrarutredningen och pressutredningen. Eesti Päevaleht förtjänar en positiv behandling, men det kan inte ske just i den här formen. Det är mitt svar till både herr Ahlmark och herr Werner i Malmö.
Herr talman! I en demokrati finns många omistliga värden. Grunden är en fri debatt där alla kan ha en mening och också har rätt att hävda den. Det är ur den debatten som samhället skall formas av de många och med de mångas medverkan. Men det räcker inte med att bara ansluta sig till dessa grundprinciper. Man måste också se till att de kan förverkligas i praktiken. Härför behövs även ekonomiska resurser och garantier. Från centern har vi när det gällt att garantera de materiella resurserna för en mångsidig och obunden debatt alltid konsekvent hävdat att det bör vara allas vår gemensamma uppgift att ansvara för detta och att samhället således måste gå in och vara den garanten. Detta har vi givit uttryck för vid införandet av partistödet liksom också beträffande presstödet. Ett vitalt krav är dock att stödet skall lämnas utan bundenhet och självfallet utan användningsredovisning. ”Trygghet med frihet” måste vara mottot. I dag föreligger till avgörande ett förslag om förstärkt presstöd. Det finns anledning att i sammanhanget starkt understryka det stora värde som presstödet hittills har haft. Under 1950 och 1960-talen upplevde vi en tidningsdöd här i landet som var skrämmande. Det var inte nog med att presstämmorna glesnade. Pressen tenderade också ' att bli synnerligen ”ojämn” för de olika samhällsåskådningarna. Detta är en ytterst olycklig utveckling i ett samhälle där vi vill ha fri opinionsbildning och debatt. Det måste vara en kungstanke vid utformningen av reglerna för Nr 72 presstödet att se till att man kan få en differentierad presskör också i framtiden. Det är härom diskussionen i dag delvis står. Enligt vår mening går det inte att nå denna målsättning enbart genom generellt stöd. Det måste tvärtom vara betydande inslag av selektivt stöd Presstöd — riktat dit där det bäst behövs. Annars blir det kanske bara så att man ger mer till dem som redan har mycket och får en ytterligare koncentration och uttunning av de många presstämmorna. De nuvarande reglerna har också denna sammansatta konstruktion. Stödet bör också framöver ha denna inriktning. Huvudprincipen nu är att stötta upp andratidningar i olika områden. Men klart är att det inte räcker enbart med denna nakna målsättning. Förhållandena skiftar och även förstatidningar i jämna lägen och ensamtidningar med konkurrens från storstadstidningar och andra orters tidningar kan ha uppenbara svårigheter. Det är därför viktigt att presstödsnämnden har möjlighet att gå in även i de här berörda fallen. Riksdagen har ju också — som framgått tidigare av debatten här — 1972 uttalat sig för en utredning med förtur i avseende på de bidragsregler som gäller enligt 178 presstödkungörelsen. Av olika anledningar, som också redovisats, har utredningen inte ännu kunnat framlägga något förslag. Vi delar departementschefens uppfattning att en ytterligare förstärkning av presstödet nu är mycket angelägen och att denna förstärkning även i fortsättningen får betraktas som ett provisorium i avvaktan på det förslag som förbereds av 1972 års pressutredning. Jag finner det dock angeläget understryka att presstödsnämnden alltfort skall kunna gå in och stödja tidning som inte är andratidning men har samma svårigheter som en sådan tidning. Beträffande ensamtidningarna framhåller utskottet: ” Vad först gäller s.k. ensamtidningar, vilka är utsatta för svår konkurrens från tidningar som ges ut på andra orter, bör framhållas att dessa tidningars svårigheter inte enbart skapas av konkurrens från storstadspressen. Även konkurrensen från de större landsortstidningarna med vidsträckta spridningsområden skapar svårigheter för vissa av dessa lokala ensamtidningar. Deras ekonomi torde också, som framhålls i motionen 1974:921, i många fall påverkas av förekomsten av s.k. annonsblad vilka kostnadsfritt distribueras till hushållen. Utskottet vill framhålla angelägenheten av att sådana lokala ensamtidningar som här avses får möjligheter att fortleva.

I motioner från moderata samlingspartiet och folkpartiet till propositionen 1974:74 har man redovisat en mycket negativ uppfattning om uppräkning av stödet till endagstidningar. Detta finner jag något anmärkningsvärt och överraskande. Ett flertal av dessa tidningar är, vilket också framhållits här, centerinriktade. Många av dessa tidningar har varit flerdagarstidningar. När tidningsdöden, som jag nyss nämnt, drog fram över landet på 1950-talet hade de tidningarna över huvud taget ingen chans att leva vidare som flerdagarstidningar i det kalla ekonomiska klimat som då rådde. Centern hade heller inga möjligheter att stötta upp pressen under den perioden. Enda chansen var då att lägga om dessa tidningar till endagstidningar, och det är i den formen de nu verkar. Det finns således ett historiskt samband som man inte kan bortse från i detta sammanhang. Herr Ahlmark har i dag på ett mycket aggressivt sätt angripit just den del av stödet som utgår till centertidningar. Det är en anmärkningsvärd uppfattning som herr Ahlmark här redovisar. Skall det vara liberal anda att missunna ett ökat stöd till den politiska åsiktsriktning här i landet som för närvarande bara har 3,1 procent av landets sammanlagda press? Herr Ahlmark borde fundera över det förhållandet och ta in det i hela perspektivet. Då först får man, tycker jag, en verklig belysning av problemet hur man skall kunna vidmakthålla en differentierad presskör i detta land. Herr Ahlmarks begreppsbestämning i fråga om veckotidningar och endagstidningar är också anmärkningsvärd. Han vill dra alla tidningar som kommer ut en gång i veckan över en kam, trots att de har så väsentligt olika struktur. Jag vill ställa frågan direkt till herr Ahlmark: Finner herr Ahlmark ingen skillnad mellan centerns endagstidningar och en stor del av den kolorerade veckopressen — jag kan nämna Lektyr som ett exempel? Här är det väl ändå viktigt att ta med i bilden vad herr Werner i Malmö ändå som jag tyckte på ett riktigt sätt redovisade, nämligen att man också bör beakta vad det är som kommer ut i pressen med stöd av allmänna medel. Jag tror det är nödvändigt att herr Ahlmark funderar ytterligare någon gång, innan han gör så bestämda påståenden som han har gjort i dag från talarstolen. Jag vill understryka att centerns m.fl. endagstidningar har en oerhörd betydelse för nyhetsförmedlingen och för åsiktsbildningen här i landet. Jag skulle gärna vilja uppmana herr Ahlmark att litet oftare än som nu tydligen är fallet läsa t.ex. Gävle-Dalabygden. Det är nog nödvändigt för att herr Ahlmark skall kunna sätta in det här principiella resonemanget i dess rätta sammanhang. Herr talman! Jag vill också understryka att den uppräkning som skedde 1972 av presstödet till övriga tidningar icke kom dessa endagstidningar till godo. De har inte fått någon förstärkning sedan presstödet infördes. Den uppräkning som nu föreslås i propositionen och som majoriteten i utskottet ställt sig bakom måste därför anses mycket befogad. Med dessa synpunkter och med förhoppning om att föreliggande förslag skall verka så att vi får en förbättrad förutsättning för en allsidig och seriös pressdebatt framöver yrkar jag, herr talman, bifall till vad utskottet hemställt i alla delar av betänkandet.

Herr talman! Herr Boo uppmanade mig att läsa Gävle-Dalabygden oftare. Jag har läst den rätt flitigt den senaste tiden. I det nummer som kom ut förra veckan står det på första sidan: ”Karin Söder: Håll isär politiken och fackliga arbetet.” ”CKF-distriktet har fått information om Sjuk-71.” Det är alltså en klar medlemstidning för centern. Det är givet att den skall ha bidrag. Men då skall man inte diskriminera andra tidningar som i mycket högre grad är allmänna nyhetstidningar. Sedan frågar herr Boo: Ser inte herr Ahlmark skillnad mellan Gävle-Dalabygden och Lektyr? Jag har just det nummer av Gävle Dalabygden som kom ut i dag, den 3 maj. På första sidan står en rubrik som lyder så här: ”Häsne-karlar köpte korgar och fick bordsdam på köpet.” Trots att jag hajade till ett ögonblick associerade jag inte omedelbart till Lektyr. Det är alldeles klart att det finns en väldig skillnad mellan tidningar av det här slaget och det som herr Boo kallade för ”kolorerad veckopress”. Jag har aldrig krävt att sådana tidningar skall få del av det stöd i storleksordningen 200 000 kr., som hittills utgått till en rad andra veckotidningar. Däremot finns det en mångfald diskriminerande bestämmelser som skiljer upp t.ex. tidningen Vi och andra veckotidningar gentemot de veckotidningar som får alla typer av privilegierande stöd. Där skulle man kunna mildra diskrimineringen högst betydligt. Se t.ex. på Gävle-Dalabygden, som herr Boo uppmande mig att läsa! Den har en upplaga på 2 200 exemplar och kommer sammanlagt under året ut med 110 000 exemplar. Den skall få 300 000 kronor i presstöd, vilket gör ungefär 2 kronor 70 öre per tryckt exemplar! Lösnummerpriset är 75 öre. Bidraget till tidningen per tryckt exemplar är alltså tre till fyra gånger lösnummerpriset. Det är en svindlande subvention i jämförelse med allt annat presstöd. Min fråga till herr Boo är: Om herr Boo går in för att stödja denna svindlande subvention till sina egna medlemstidningar — vilket jag kan förstå att han gör — hur har han då mage att säga nej till ett enda öre åt Estniska Dagbladet? Först stöder man sina egna tidningar för att få ett reellt produktionsbidrag i tre år på 200 000 kronor och sedan ökar man det till 300 000 kronor. Hur kan man då samtidigt säga att de balter som läser Estniska Dagbladet inte skall få något motsvarande stöd till sin tidning, fastän den kommer ut två gånger i veckan medan t.ex. Gävle-Dalabygden kommer ut en gång i veckan? När man enbart stöder sina egna och glömmer andra är det, herr Boo, en krass intressepolitik, och den har jag reagerat mot.

Herr talman! Herr Ahlmark svarade mig inte på frågan om det är sann liberalism att ge mera åt dem som har mycket och missunna dem som har litet t.o.m. det som de får. Skillnaden mellan den press som stöder centern och den folkparti-liberala press som herr Ahlmark står med båda benen i är ju enorm. Herr Ahlmark borde någon gång ha anledning att fundera över den problematiken. Vidare vill jag till herr Ahlmarks upplysning säga att Gävle-Dalabygden och liknande tidningar inte är några medlemstidningar. Herr Ahlmark kan ju titta i prenumerationsstocken. Han skall då finna att det finns ett stort antal människor i Dalarna och i Gävleborgs län som inte är partimedlemmar i centern men som prenumererar på dessa tidningar. Det förhållandet gör också att tidningarna har en markant dagspresskaraktär. Jag tycker verkligen att herr Ahlmark i detta sammanhang har svårigheter att särskilja dessa typer av endagstidningar och den kolorerade veckopressen. Till dess att jag får ett ordentligt besked av herr Ahlmark på den punkten tycker jag — förlåt, herr Ahlmark — att herr Ahlmark talar ganska mycket i luften. Dessutom vill jag framhålla — vilket jag nämnde tidigare — att utredningen nu skall se över möjligheterna att också ge stöd åt tidskrifter. Herr Ahlmark upprepade en tidigare ställd fråga om hur jag ser på det förhållandet att bidrag kommer att utgå till ”centertidningarna”, för att nu använda det begreppet, samtidigt som det inte kommer att utgå något stöd till Estniska Dagbladet. Jag vill understryka vad riksdagen sade förra året, nämligen att det får ankomma på utredningen att se över frågan om stöd till GP och Estniska Dagbladet och framlägga förslag. Det är ett besked som borde vara tillräckligt för att redovisa min och centerns principiella inställning i denna fråga.
Herr talman! Det är inte fråga om några medlemstidningar för centern, säger herr Boo, och om man studerar prenumerantstockarna skall man finna att också andra än centermedlemmar läser dessa tidningar. Ja, jag har läst tidningen Gävle-Dalabygden — det var ju den uppmaning som herr Boo gav mig i sitt förra inlägg. Jag räknade upp rubrikerna på dess förstasida. De handlade ju bara om centern: Om centerns ungdomsförbund, om centerns kvinnoförbund, om centerns länsförbund osv. Det är klart att de här tidningarna i huvudsak är medlemstidningar för centern. Det är väl inget att skämmas för. Det är ju alldeles utomordentligt att centern har medlemstidningar liksom andra partier. Vi har hela tiden varit för att de skall ha sitt stöd. Men då skall man inte diskriminera andra veckotidningar, t.ex. Estniska Dagbladet. Centern vill höja stödet till sina egna tidningar och fortsätta att diskriminera andra veckotidningar. Så skall jag ge ett klart besked, säger herr Boo, om ”den kolorerade veckopressen”. Han menar alltså Vi, Veckojournalen, Lektyr och allt annat som väl går in under det begreppet. Jag har gett klart besked: Det är klart att de alla inte skall ha något presstöd. I alla de motioner vi har skrivit och inlägg vi har gjort har vi inte andats om något så tokigt. Däremot har vi sagt att det finns en rad bestämmelser som skulle kunna ändras för att mildra den diskriminering som veckopressen utsätts för, t.ex. de om annonsskatt. Vi är motståndare till annonsskatt, vare sig den drabbar dagspress eller veckopress. Är det då sann liberalism att ge pengar till dem som har mycket men vägra ge pengar till dem som har litet? Vår reservation gäller Estniska Dagbladet. Är det den tidningen som har mycket? En tidning på 2 600 exemplar, en tidning som kommer två gånger i veckan och har 8—12 sidor? En tidning som görs med praktiskt taget obetald arbetskraft och verkligen skulle börja gå på knäna, om någon på redaktionen skulle bli sjuk? En tidning som kämpar för att ge information till den baltiska minoriteten här i landet också på områden som andra dagstidningar inte täcker? Är det den som ”har mycket” och som man inte skall ge något stöd? Nu säger herr Boo: ”Det här skall vi utreda! ” När det gäller centerns medlemstidningar behöver man inte utreda något. Då gav man stöd på en gång, och nu ökar man stödet med 50 procent. Men när det gäller Estniska Dagbladet, som verkligen ”har litet”, skall man utreda år efter år utan att något händer. Då är det ingen brådska.
Herr talman! Nej, herr Ahlmark, så enkelt var det inte. När jag talar om att ge till dem som mycket har och inte unnar dem som litet har något mera, så var det frågan om centerpressen kontra den övriga pressen jag förde upp till diskussion och icke Estniska Dagbladet. Jag vidhåller fortfarande min uppfattning. Herr Ahlmark har verkligen inte gett någon som helst förklaring i anslutning till det mycket arroganta påståendet som han fällde under den tidigare debatten. Det är väl självklart — det har jag understrukit vid åtskilliga tillfällen — att centerns endagstidningar skall föra ut centerns politiska budskap. Om de redovisar stämmor osv., är det naturligtvis ett legitimt förfarande i det sammanhanget. Vi borde väl ändå vara överens, herr Ahlmark, om att den rätten skall endagstidningar av dagspresskaraktär ha liksom andra tidningar. Utöver det här vill jag säga att vi självfallet skall invänta vad pressutredningen kan lägga fram för förslag. Vi får säkerligen anledning att återkomma till principerna för presstödet framöver. Till sist vill jag sammanfattningsvis betona att det är ytterst angeläget att vi nu ser till att det inte blir en ytterligare uttunning av de presstämmor som vi har i vårt land. De som nu finns behövs sannerligen för en fri, obunden och allsidig debatt.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har tidigare utvecklat de grunder varpå vi från moderat håll bygger vår uppfattning att det nuvarande produktionsbidragets utformning är orättvist. Vi förmenar att orättvisorna växer i samband med ökade bidragsbelopp. Herr Wikström och jag har i ett särskilt yttrande till pressutredningens skrivelse med anledning av tilläggsdirektiven just uttalat att en generell uppräkning innebär att befintliga orättvisor förstärks. Genom det förslag som nu föreligger får alltså vissa tidningar kompensation för det dyrare papperet, medan andra inte får det. De moderata mationärerna och de moderata reservanterna i utskottet har lagt fram en idé till ett bättre tillfälligt system. Man kan lätt förstå att det inte finns någon möjlighet att föreslå helt nya riktlinjer. Det är ju den uppgiften som pressutredningen har, och det är inte alldeles säkert att ens pressutredningen kommer att lyckas med det. Därför tycker jag att den här skisserade lösningen, som herr Werner i Malmö har varit inne på och som antyds i reservationen 2, är acceptabel som en provisorisk lösning. Den ger nämligen också någon ersättning för kostnadsökningar till förstatidningar som inte får någonting av produktionsbidraget. Samdistributionsrabatten innebär ju en generell stödform. Nu får 152 tidningar del av rabatten för samdistribution, medan 27 står utanför. Produktionsbidrag däremot får ungefär 60 tidningar. Med den fördelning vi föreslår kommer fler tidningar att få kompensation tills vidare för den ökade papperskostnaden. När t.ex. herr Svensson i Eskilstuna kritiserar förslaget att höja samdistributionsrabatten till 5 öre, kan man fråga: Varför är just de 3 öre, som nu utgår, det absolut riktiga? Regeln om just 3 öre har inte heller tillkommit efter någon speciell utredning. Får jag sedan, herr talman, gå över på diskussionen om Estniska Dagbladet — Eesti Päevaleht. Det har sagts här i debatten att tidningar på främmande språk är berättigade till bidrag men att trots det Eesti Päevaleht inte är en bidragsberättigad andratidning. Jag har varit med i presstödsnämnden sedan den började 1971, och jag har här med mig protokollet från nämndens första beslut beträffande Estniska Dagbladet. Där avslår majoriteten en ansökan från tidningen med motivering dels att tidningen inte är en allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär, dels att den inte har en andratidnings svårigheter, då den ej kan anses ha konkurrens från annan dagstidning. Mot det beslutet reserverade sig fru tredje vice talmannen Nettelbrandt, som då var ledamot av nämnden, och jag. Vi hävdade att tidningen var en allmän daglig tidning av dagspresskaraktär och att den var en andratidning, enär den på sin utgivningsort har mindre upplaga än annan tidning. Man ställer sig frågan vad som då låg bakom majoritetens ställningstagande. Varför var Estniska Dagbladet inte en allmän nyhetstidning? Varför ansågs den inte ha konkurrens från annan dagstidning? Herr talman! Min uppfattning från de diskussioner som fördes då var att det ytterst berodde på att denna tidning kom ut på ett annat språk än svenska språket. Jag har fortfarande den uppfattningen att det är detta som är skälet till att den här tidningen har vägrats stöd och att allt annat är efterhandskonstruktioner. Jag tror det var herr Svensson i Eskilstuna som antydde att han arbetade för att man skulle behålla två dagliga morgontidningar i Stockholm och att vi från moderat håll med det här förslaget som ligger i reservationen 2 inte skulle vilja det. Självfallet vill vi behålla två sådana tidningar i Stockholm. Men vad reservanterna här menar är att vi tills vidare, till dess att vi kan få förslaget från pressutredningen, måste ha ett system som möjliggör en allsidig mångfasetterad och stark press i hela landet.

Herr talman! Det sker en och annan gång att det inträffar händelser som skakar om oss alla som individer, händelser som också sätter spår i hela vårt samhälle och dess funktion. Energikrisen var en sådan. Snabbt fick vi alla, om också bara i ringa omfattning, ändra våra vanor och ompröva våra ställningstaganden. Alla ställdes vi inför situationer som vi var främmande för, alla upplevde vi frågeställningar som vi tidigare ägnat ingen eller föga uppmärksamhet. Att vi trots vår välfärd eller kanske just på grund av den var mycket mer sårbara än vi anat blev för många en chock. Några få röster hade tidigare talat om att vi skulle se över vår energiförsörjning, att vi kanske skulle söka spara energi, eller snarare söka dämpa ökningstakten. Men de få rösterna hade isolerats och mötts, ej med en vilja till öppen diskussion, utan med tystnad. När folkpartiet i augusti 1973 förde fram ett program för bättre energihushållning blev det få kommentarer, ofta bara en axelryckning, ibland t.o.m. ett hånfullt leende. Men verkligheten kan vara hård. Under en mycket kort tid fick många lära om. Nu kom vi lindrigt undan krisen, men vi måste dra lärdom av den. På längre sikt kan vi inte ställa oss i en situation som gör oss helt beroende av politiska vindkast. Nu är situationen i vårt land sådan att vi ej genom någon enstaka åtgärd eller genom en snabb kombination av olika åtgärder kan lösa energiproblemen. Vi har försatt oss i ett sådant läge att vi, under förutsättning att vi ej tillgriper oerhört drastiska åtgärder, måste söka lösa våra energiproblem på längre sikt. En handlingslinje måste vara att söka begränsa den snabbt stigande användningen av energi. Vi måste söka oss fram mot ett samhälle som långt bättre än nu hushållar med energi. Den rapport kallad Bättre energihushållning, som en arbetsgrupp inom folkpartiet presenterade i augusti förra året visar olika möjligheter att gradvis och planmässigt dimpa ökningen av energiförbrukningen. En del av dessa åtgärder kan sättas in ganska snabbt, andra kräver många år för att kunna verka. En mycket stor del av energiförbrukningen går till uppvärmning. Självfallet måste därför uppvärmningssektorn ägnas särskild uppmärksamhet. Man gör sig nog inte skyldig till någon överdrift om man påstår att när vi diskuterat boendekostnader — och den debatten har ju länge varit mycket livlig — så har vi talat om byggnadskostnader och om markpriser. Sällan har vi diskuterat kostnaderna för uppvärmning. Vi har vant oss vid så låga energipriser, att dessa kostnader har väckt föga intresse. En följd av detta är också att i den mängd regler, författningar och låneregler som vi har står ganska litet om hur man skall bygga för att få låga uppvärmningskostnader eller hur extra kostnader för att begränsa bränsleförbrukningen skall rymmas inom olika lånebestämmelser. En hel del av dessa brister blir nu avhjälpta genom förslagen i propositionen 69. Lån och bidrag ställs till förfogande för sådana byggnadsarbeten som kan medföra att man sparar energi. Detta är utmärkt. Även om det inte direkt står utsagt i propositionen, är det självklart att nu föreslagna bestämmelser ger en god möjlighet att med snabb verkan få igångsättning av många reparationer och ombyggnader. Alla arbetstillfällen som ger sysselsättning för den hårt drabbade byggbranschen är välkomna. Med tillfredsställelse hälsar jag också att propositionen följt ett folkpartiförslag om bättre låneregler vid anslutning till fjärrvärme. Vad jag är kritisk mot i propositionen är i stort inte vad där står utan vad som inte står. I folkpartimotionen 257 har tagits upp en lång rad mer konkreta åtgärder för att begränsa ökningen av energiförbrukningen på uppvärmningssektorn. Utförliga motiveringar finns i motionen 243. Det rör sig här om olika regler och bestämmelser som i sin nuvarande utformning ej tar ställning till den nya situation som inträffat genom höjda bränslepriser. Det är enligt min uppfattning nu angeläget att vi ser över hela det problemkomplex som hänger samman med uppvärmning. Här kan vi spara mycket energi. Här kan vi också pressa boendekostnader. Bl. a. har ju uppvärmningskostnaderna stigit oroväckande och tar en allt större del av hyran. Om vi vet att vi i vårt land har ca 2 miljoner lägenheter och småhus som är byggda före 1955, vet vi också att åtgärder för att spara energi måste sträcka sig över många år. Två år är inte tillräckligt. Herr talman! Folkpartiet går i sina motioner och reservationer längre än regeringen och utskottet. På olika sätt måste vi skapa incitament för medborgarna att spara energi.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

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att instämma i mycket av vad herr Strömberg i Botkyrka sade, nämligen att vi har varit stora slösare när det gäller energi och att vi har levat ganska ansvarslöst; vi har levat som om vi hade alldeles obegränsade resurser. Därför var den energikris som vi upplevde nyttig för oss. Den medförde ett uppvaknande. Detta bidrog säkert i stor utsträckning till det stora antal motioner vid årets början som berör den fråga vi i dag har att behandla. Det väcktes sammanlagt åtta motioner inom det här ämnesområdet, som utskottet nu behandlat. I propositionen 69 har regeringen lagt fram förslag som — såvitt vi har kunnat se i utskottet — i allt väsentligt har tillgodosett kraven i de motioner som väcktes vid årets början och på vissa punkter även har kompletterat dem. Propositionen utgår i fråga om omfattningen av åtgärderna från den kostnadsram på 250 miljoner kronor som riksdagen godtagit i samband med kompromissen i finansutskottet beträffande propositionen 25. Därför var det ganska naturligt att utskottet i allt väsentligt enhälligt kunde tillstyrka propositionen i behandlade delar och även anse att motionernas krav i huvudsak var tillgodosedda. Den ändring som utskottet föreslår beträffande förbättringslån är närmast av teknisk natur. Även folkpartiet tillstyrker propositionsförslaget, men trots det finns tre reservationer från folkpartiet, varav två knyter an till propositionen och en rör normerna. I reservationen 2 föreslås att riksdagen nu skall begära förslag om ett tioårsprogram av den här typen av åtgärder. Propositionen omfattar åtgärderna under åren 1974 och 1975. Utskottsmajoriteten har inte sagt någonting om tiden därefter, av det enkla skälet att frågorna inte nu kan bedömas på ett riktigt sätt. Utredningar pågår, och vi räknar också med att de nu föreslagna åtgärderna skall ge oss erfarenheter både om de behov som finns och om lämpliga metoder. Utskottsmajoriteten anser att vi till 1975 års riksdag på ett helt annat sätt än nu skall kunna ta upp frågor av den här typen.

Låt oss vänta till 1975 innan vi diskuterar fortsättningen, så att vi kan göra det på sakliga grunder! Redan nu kan man emellertid ställa en fråga som man kan fundera på även om vi inte får något svar i dag. Är avsikten att införa en tvångslagstiftning för att vi säkert skall få fram låneansökningar för 1,8 miljoner lägenheter? Det är ju lån som reservanterna i första hand vill offerera; i varje fall är det inte hundraprocentiga bidrag. Reservationen 3 utmynnar i en hemställan om bifall till motionsyrkanden som rör ändring i hyreslagstiftningen i fråga om debitering av värme m.m., skorstensfejarmästarnas insatser, utbildning och ny teknik. Det är inte specificerat vad vi skall ändra på i hyreslagen — det finns inte med i motionen, det har inte framkommit under utskottsbehandlingen och det står inte heller i reservationen. Utskottet delar helt själva grundtanken, men den kan bäst komma till uttryck i aktiviteter vid förhandlingar och tvister. Övriga yrkanden är också oprecisa. Det som sägs i reservationstexten om kollektivdebiteringens nackdelar har utskottet inte tagit upp, av den enkla anledningen att utskottet inte har att behandla det. På det området finns det flera motioner, och de motionerna behandlas av näringsutskottet och kommer senare upp till debatt här i kammaren. I reservationen 1, slutligen, som inte rör befintliga hus, utan de hus som kommer att byggas, föreslås en översyn av byggnadsstadgan och Svensk byggnorm för att skärpa kraven på energibesparande anordningar. I oktober 1973 blev hela utskottet, inklusive folkpartiets företrädare, ense om att riksdagen inte behöver göra någonting åt detta, eftersom de grundläggande övervägandena redan påbörjats i anslutning till energiprognosutredningen.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

Herr talman! Energikrisen under den gångna vintern torde ha visat att vi i framtiden inte kan räkna med det billiga bränsle som oljan har utgjort. Det är därför vi måste skapa förutsättningar för besparingar av bränsleenergi. Vi måste också försöka att så långt det är möjligt använda inhemskt bränsle. Nu har det gjorts en del på detta område, bl.a. genom det beslut som riksdagen helt nyligen fattade. Det pågår även en del utredningar. De motioner som behandlas i detta betänkande syftar till att genom skattereduktioner för villaägarna premiera användningen av inhemskt bränsle. Dessutom skulle man med skattelättnader premiera åtgärder som vidtas i bränslebesparande syfte.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

Herr talman! På grund av den tidigare debatten skall jag inskränka mig till några korta kommentarer till motionerna och propositionen. I motionen 58 tar man upp de problem som höjningen av oljepriset medfört. Motionärerna riktar uppmärksamheten på behovet av att i större utsträckning än vad som nu är fallet utnyttja inhemskt bränsle, t.ex. ved och torv. Därigenom skulle vi bli mindre beroende av leveranser av olja från utlandet. Motionärerna anser att beskattningen av bränsle varit en bidragande orsak till att man inte i större utsträckning använder inhemskt bränsle utan har övergått till olja. Den frågan har vi tidigare diskuterat och även beslutat om i riksdagen. Man vill i motionen stimulera användningen av inhemskt bränsle genom ett särskilt bidrag eller ett avdrag vid villaoch fastighetsbeskattningen om fastigheten är utrustad med uppvärmningsanordning, där man utnyttjar bl.a. ved, torv, sågspån, flis och sopor. I motionen 191 tar man också upp bränslebesparing, men man vill i stället premiera dem som uteslutande använder inhemskt bränsle. Man säger: ”Ett stimulansbidrag skulle kunna utformas såsom en reduktion av statsskatten vid deklarationen på t.ex. 300 kronor. — — — För den vars statsskatt inte uppgår till 300 kronor borde kontantutbetalning av bidrag kunna ske.” I dessa båda motioner begärs en utredning, men i motion 370 tar man upp förbättringar av bostadshus genom värmeisolering. Motionärerna menar att detta i hög grad är ett samhällsintresse och att man därigenom kan spara på energin och på de knappa oljetillgångarna. Motionärerna vill ”medge rätt för villaägare att vid taxering till statlig inkomstskatt göra avdrag för sådana reparationer på den egna villan, som avser att förbättra värmehållningen i densamma”. I motionen hemställs ”A.

Därom råder inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och motionärerna. ”Vad först angår frågan om ökad användning av inhemska bränslen vill utskottet inte bestrida angelägenheten av ett bättre utnyttjande av de inhemska energikällorna. Av olika skäl är det emellertid enligt utskottets uppfattning mindre lämpligt att uppmuntra användningen av inhemska bränslen genom skattestimulanser av de slag som motionärerna förordar. För att åstadkomma en sådan utveckling krävs andra och mer genomgripande åtgärder. Som framgår av prop. 1974:69 pågår redan en omfattande utredningsverksamhet på energiområdet. Sålunda är ett långsiktigt energipolitiskt program under utarbetande inom Kungl. Maj:ts kansli med sikte på att förslag skall kunna föreläggas nästa års riksdag, och energiprognosutredningen, som bl.a. har till uppgift att undersöka och lägga fram förslag till energibesparande åtgärder, avser att avlämna sin slutrapport under andra halvåret 1974. Vad särskilt gäller frågan om ökade möjligheter att använda andra energikällor än de importerade kan nämnas, att en granskning av möjligheterna att spara och utvinna energi i samband med avfallshanteringen pågår inom jordbruksdepartementet.

Där föreslås att lån och bidrag skall ställas till förfogande inom en ram av 140 miljoner kronor för vissa energibesparande åtgärder i bostadshus, som påbörjas före utgången av 1975 och som bl.a. innefattar bättre värmeisolering. ,Hela detta paket av stimulansåtgärder i propositionen nr 69 har det satsats 250 miljoner kronor på. Med utgångspunkt i detta samt de utredningar och förbättringar som pågår, anser jag att det principiellt är felaktigt att medge avdrag på skatten. Man bör i stället stimulera dessa åtgärder på samma sätt som nämnts i proposition nr 69. Jag har därför inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden i år befann vi oss inne i den allra första akuta energikrisen. Några ledamöter från moderata samlingspartiet väckte då motionen 370. Med den situation i fråga om energiförsörjningen som världen har, och som man på goda grunder kan räkna med kommer att fortsätta under ganska lång tid, anser vi att det är av högsta prioritet att på alla sätt stimulera till energibesparande åtgärder. Vad motionen pekar på är ett konkret exempel, där egnahemsbyggarna skulle kunna komma i åtnjutande av en viss stimulansåtgärd. För hyresoch jordbruksfastigheter har man i dag möjligheter till avdrag för sådana förbättringsåtgärder, medan man inte har det i egnahem.

Då skulle de kunna stimuleras till det genom att de tillåts göra ett avdrag i självdeklarationen under en kortare tid. Man kunde gärna sätta en tidsgräns för dessa åtgärder. De skulle också kunna stimulera byggnadssektorn. Man kunde tänka sig att förlägga stimulansåtgärderna till en period på året då det råder en viss sysselsättningsbrist inom byggnadsfacket, och då skulle man även nå syftet att stimulera sysselsättningen. Det finns naturligtvis många andra sådana åtgärder, t.ex. individuell termostatreglering på värmeelement, vilket sparar åtskillig värme i en bostadsfastighet. Men vi har i motion 370 pekat på ett konkret exempel. Proposition nr 69 täcker inte riktigt in de tankegångar som vi har i motion 370. Men vi skall nöja oss med att avvakta och se utvärderingarna av de insatserna, och vi skall be att få återkomma när man har kunnat se effekten av dessa åtgärder. Med anledning av detta skall jag avstå från att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Herr Jonasson och jag har under den allmänna motionstiden väckt en motion angående särskilda stimulansåtgärder för att öka användningen av inhemskt bränsle i egnahem och andra bostadsfastigheter. Vi gjorde det — som har sagts här tidigare i dag — under den svåraste energikrisen. Oron var stor inte bara för hur vi skulle få bensin till våra bilar, utan många frågade sig också: Hur skall vi få någonting att värma upp våra bostäder med? Det framfördes väl också kritik mot att vi inte i det fallet hade ordnat en beredskap. Man talade om att vi har våra torvmossar, och man pekade bl.a. på Finland som förberett sig för torvanvändning. Vi har i vårt land samma möjligheter att använda inhemsk energi för uppvärmningsändamål.

Jag vet faktiskt inte vilka direktiv de pågående utredningarna har fått, och i varje fall vet jag inte om den fråga som herr Jonasson och jag tagit upp behandlas av någon utredning. Vi har velat stimulera användningen av inhemskt bränsle — stimulans och stimulanspaket är ju ingenting obekant för oss här i riksdagen. En elvärmekonsultfirma har gjort en utredning för en såg här i Mellansverige. Vi vet att barkproblemet vid många sågverk är stort; hela berg av bark växer upp på många ställen. Men har man torkanordningar finns det delvis möjligheter att förbränna barken. Den nämnda konsultfirman har också gjort en utredning som syftar till att utröna huruvida den här värmecentralen, som är överdimensionerad, också skulle kunna leverera värme till villaoch bostadsfastigheter. Det skulle bli någon sorts fjärrvärme för dessa villor. Detta är ingenting som kan ordnas överallt i vårt land, men det passar de områden där det finns sågar som har det här barkproblemet. Jag vet också att kommunen i detta fall är intresserad. Vi har ansett att det här borde ges en viss stimulans. Man skulle alltså kunna utnyttja en inhemsk värmekälla och samtidigt lösa en miljöfråga, eftersom problemet med barken i vissa sammanhang är en miljöfråga. Den reservation som är fogad till utskottets betänkande kommer jag i dag att rösta för. Jag kommer alltså inte att yrka bifall till vår motion.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

Herr talman! Herr Fågelsbo är inte riktigt säker på om det som föreslås i motionen 58 tillgodoses genom de pågående utredningarna. Utskottsmajoriteten anser att motionsförslagen är väl tillgodosedda genom de pågående utredningarna och genom de pengar som satsas på det här området. Jag har i riksdagen fått lära mig att man alltid skall vänta och se vilka förslag pågående utredningar kommer med innan man tar slutgiltig ställning. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.